Herr talman! Herr Burenstam Linder har sin vana trogen exercerat med ganska många siffror. Jag har inte tillfälle att i dag kontrollera alla hans sifferuppgifter men hoppas för herr Burenstam Linders egen skull att uppgifterna inte är lika felaktiga som när han förra gången, då vi behandlade Durox exercerade med en mängd siffror. Det gjordes den gången inom industridepartementet en kontroll av hans sifferuppställning, och denna visade att de siffror som den gången serverades icke var hållbara. Men det är en annan reflexion jag gjort i anledning av herr Burenstam Linders argumentering i fråga om läkemedelsindustrin och dess situation och den statliga verksamheten på det området. Han hade många kritiska synpunkter, men när han kom fram till vilka åtgärder som bör vidtas var hamn motståndare till inrättandet av det föreslagna förvaltningsbolaget. Borde inte herr Burenstam Linder ta konsekvenserna av sin egen kritik och kräva att vi får detta förvaltningsbolag, så att det blir en effektivare påverkan då det gäller att driva rationell verksamhet?

Herr talman! När det gäller Durox, herr Lindholm, anser jag att om något alltjämt står kvar efter den debatten, så är det vad jag då sade, inte den insats som en vecka eller två efter debatten gjordes av industridepartementet. Men eftersom herr Lindholm antagligen inte tror på mig vill jag här läsa ett stycke ur moderbolagets förvaltningsberättelse, upprättad av samma revisor som var på tapeten förra gången. Till att börja med har man där justerat upp siffrorna för nedgången i det egna kapitalet för moderbolaget SSAB i enlighet med vad jag då anförde. Detta visar klart att även det bolaget hade blodsugit mer än man först talade om. Sedan skriver man: »Denna minskning» — alltså minskningen i moderbolagets egenvärde — »har uppstått huvudsaklien genom förlust på Durox-engagemanget. Då emellertid kalkylen omfattar även annan verksamhet i koncernen, påverkas resultatet av faktorer, som ej har med Durox-engagemanget att göra — — — Detta betyder alltså i klartext ett erkännande av att den metod man ursprungligen valde för att redovisa DurTox-engagemanget var oärlig och helt felaktig.

Herr talman! Statsrådet Krister Wickman måste ha sovit dåligt i natt eller också måste han känna en stark oro för hela detta ämnesområde. På något annat vis kan jag inte tolka hans sätt att i dag ta talarstolen i besittning. Jag har visserligen bara varit här i riksdagen under ett år, men jag har aldrig tidigare varit med om denna form för debatt — att först av alla rusa upp i talarstolen och sprida sarkasmer, ironi, förklenande omdömen och mycket annat under de första 10—12 minuterna av ett inlägg. Å andra sidan var herr Wickman ganska långrandig i dag. Jag måste emellertid ge herr Wickman en komplimang och säga att denna sluggerattityd egentligen inte passar honom. Inte heller passar den detta ämne, tycker jag i varje fall, och den passar absolut inte den som säger att marknadsföring är något viktigt för de företag som lyder under förvaltningsbolaget. Detta sätt att sälja in ett budskap tror jag inte är det bästa. Det är emellertid alltid intressant att höra nationalekonomer göra företagsekonomiska kåserier. Jag tänkte särskilt på detta när statsrådet Wickman uttalade sig om hur styrelsearbetet i ett företag går till i dag. Jag vet inte om detta kommer att vara normen för hur det skall gå till i de statliga företagen. Men jag är med i ett ganska stort antal styrelser för privata företag — alldeles för stort antal, tycker många — och där, är styrelserna inte endast något slags kontrolloch konfirmationsgrupp, utan beslutsprocessen växer fram och tillbaka i företagen, vertikalt och horisontellt. Styrelsen kommer ofta in i äm nesområdet flera gånger under denna beslutsprocess eller under uppladdningen till beslut. Sedan har styrelsen att i sista hand fälla avgörandet — det är alldeles riktigt — men det är hela metodiken dessförinnan som är så väsentlig. Ja, detta var några reflexioner rörande de timmar då vi hade statsrådet här inne och framför allt i talarstolen. Men det är naturligtvis frestande att göra en och annan utvikning till den av regeringen framlagda propositionen om skapande av ett statligt förvaltningsbolag. Man kan t.ex. lätt halka in på ett principresonemang om vad den statliga företagsamheten skall finnas och var den inte bör finnas. Jag tycker emellertid inte att det hör hemma i denna debatt och skall därför avstå från att gå in på saken — nästan. Anledningen till att jag i alla fall vill beröra ämnet är att det i propositionen anges — jag citerar ur referatet i utskottsutlåtandet — »att den statliga företagsgruppen under krav på lönsamhet skall uppnå största möjliga expansion». Det är två saker som jag därvidlag skulle vilja få förtydligade. För det första menar man väl inte att expansionen skall nås genom att staten köper upp och rafsar åt sig så många företag som möjligt, utan expansionen skall väl under krav på lönsamhet sättas in hos varje företag för sig. Så har i varje fall jag tolkat detta. Men när expansionsglorian tydligen står som ett mål för den statliga företagsamheten, kan det misstänkas att man på det hållet har fått en släng av epidemisk gigantomani. För det andra är det inte bara lönsamheten som skall anvisa expansionstakten, utan också i någon mån likviditeten. Jag skulle vara glad om vi på den punkten vore överens så till vida att kravet på expansion inte bara skall tillgodoses med hänsyn till lönsamheten utan också med hänsynstagande till rimlig bindning av likvida medel och rim lig inpumpning av likvida medel. Uttrycket på lika villkor betyder inte att den ena parten har en outsinlig källa av likvida medel och att den andra måste dra åt svångremmen. Låt mig sedan gå in på huvudfrågan, nämligen propositionen om etablerandet av det statliga förvaltningsbolaget. Meningarna kan alltså vara delade om hur stor den statliga företagssektorn skall vara och vilken typ av företag eller branscher som den statliga företagssektorn skall ägna sig åt. Men en sak vill jag klart deklarera, nämligen att vi i det här landet inte är betjänta av olönsamma, dåligt skötta och misshandlade statliga företag.

Men jag kan inte underlåta att ge uttryck för en misstanke som gnager litet, inte minst därför att propositionen är bristfällig på den här punkten enligt mitt tycke. Det är en misstanke som jag innerligt gärna skulle vilja bli fri från, nämligen den att förvaltningsbolaget kan åstadkomma en viss illusion när det gäller öppenheten i redovisningen. Visst har vi en aktiebolagslag som talar om hur redovisningar och transaktioner mellan i koncernen ingående företag skall ske och redovisas. Men i en koncern, där flera av företagen har affärer med varandra och mycket med varandra att göra, finns det stora möjligheter att göra dolda koncernöverföringar, t.ex. via omkostnadsbidrag, prissättningsmanövrer och retroaktiva debiteringar och krediteringar.

En bestämd deklaration på den punkten vore utomordentligt tacknämlig. Låt det statliga förvaltningsbolaget och dess olika dotterföretag bli ett mönster för den öppenhet, uppriktighet och planering som bör tilllämpas i det svenska näringslivet. Förvaltningsbolaget omfattar i dag endast en viss del av den statliga företagssektorn. Törs jag förmoda att frågan om organisationsarbetet för effektivisering och samspel mellan alla grenar av den statliga företagssektorn är under utredning. I så fall kanske man kan vänta sig flera förslag till organisatorisk rationalisering av det statliga företagarmönstret. Jag hoppas också att man arbetar på att öka öppenheten och undanröja risken för dimridåbildning när det gäller redovisning av all statlig verksamhet inom företag och förvaltning. Med hänsyn till detta vill jag tills vidare utnämna tillkomsten av det statliga förvaltningsbolaget till >Wickmans ofullbordade>. Men i fullbordningsarbetet tror jag att riksdagsmännen skulle ta det som — törs jag blygsamt säga det — en artighet, om beslutsrätten inte blev bara illusorisk utan också reell. I flera fall där vi tidigare haft att fatta beslut har riksdagen mer eller mindre ställts inför ett fait accompli. Uppriktigt sagt kan jag inte tro att någon riksdagsman tycker om en sådan handläggning.

Herr talman! Då jag lyssnade till inledningen av herr Ericssons i Åtvidaberg anförande gladde jag mig en smula; jag tänkte att nu kommer det ändock en borgerlig röst som tillstyrker propositionen. Men sedan föll även herr Ericsson in i den trall som blivit vanlig hos hans partivänner i dag. Det är särskilt på en punkt herr Ericsson ger uttryck åt sina stora farhågor, och det är beträffande informationen, både till de anställda och i övrigt. Man håller emellertid på att bygga upp en ordentlig information. Statsrådet har ju vid upprepade tillfällen vitsordat ett mycket starkt positivt intresse för att ge bästa tänkbara information, men förvaltningsbolagets styrelse måste väl ändå få utforma den informationen på lämpligaste sätt. Vi har ökat antalet riksdagsledamöter vid bolagsstämman från 12 till 18 för att på så vis ge en vidgad krets möjlighet till information. Det skall sättas i gång en försöksverksamhet med företagsdemokrati i mer avancerad form än den herr Ericsson har i sina egna företag. Dessutom förhåller det sig så, att när vi nu skapar detta förvaltningsbolag och ger det en betydande rörelsefrihet blir inte riksdagen helt avkopplad från möjligheten att yttra sig. Det står herr Ericsson fritt att interpellera, ställa enkla frågor eller på annat sätt här i kammaren av statsrådet begära upplysningar som han saknar i informationsmaterialet. Vi har inte sågat av riksdagen från möjligheten att få den insyn, som man vill skaffa sig utöver den insyn man erhåller genom de olika organen.

Herr talman! Jag tycker att det var skickligt av herr Lindholm att på 48 sekunder sätta sig in i hela mitt anförande. Herr Lindholm kom in på frågan om informationen i de privata före. tagen, men jag tror inte att vi där har någonting att hämta in från de statliga. Inom de företag jag leder — det var väl dem som herr Lindholm tänkte på — har vi ägnat informationen en utomordentligt stor omsorg. Men jag har ju varit i riksdagen så länge, att herr Lindholm kanske har andra informationer om vad som har hänt i mitt företag de senaste dagarna.
Herr talman! Herr Ericsson i Åtvidaberg talade så klart att det gick lätt att på 48 sekunder uppfatta vad han avsåg. Avsikten är ju att göra informationen så fullödig som möjligt. Jag tror emellertid att företagsnämnderna på det statliga området kommer att vara mer avancerade än de som herr Ericsson i Åtvidaberg har i sina företag. Men om herr Ericsson vill försöka nå upp till samma nivå som de statliga företagen är jag enbart tacksam.

Herr talman! Ingen här i kammaren kan väl bli ledsen om en talare begränsar sig till en enda fråga, och jag vill gärna från början säga ifrån att jag endast kommer att tala om det problem som finns beträffande Kabi och Vitrum. Jag har väckt en motion i den frågan, och statsrådet Wickman har re dan i sitt anmärkningsvärda öppningsanförande bevärdigat motionen med några synnerligen kritiska kommentarer. I propositionen anges en målsättning för statens läkemedelspolitik. Den är att kvalitativt högtstående läkemedel skall kunna tillhandahållas medborgarna i rätt omfattning, vid rätt tidpunkt, på rätt plats och till lägsta möjliga kostnader. Det är mycket bra sagt, tycker jag, och det är inte svårt för oss att vara överens om det målet. Men hur skall vi komma dit? Jag tycker inte det är alldeles självklart att en rationell läkemedelsindustri måste famna över hela området — forskning, produktion, grosshandel och detaljhandel. Inte heller tycker jag att det är självklart att staten måste finnas med på alla dessa områden och att statens åtgärder i de olika leden knyts ihop i en fast samordning. Jag har inte någon övertro på att staten i alla sammanhang besitter den undergörande kraften. Enligt min mening är det fair mot den svenska läkemedelsindustrin att beslutet om propositionen 142 inte fattas utan att man också tar hänsyn till och försöker balansera den kritik som finns. Mot slutet av eftermiddagens debatt gjordes också en glädjande balansering. Jag har själv länge varit imponerad av det intensiva forskningsarbete som bedrivits inom svensk industri. Detta gäller alldeles särskilt läkemedelsindustrin. Att diskutera allokeringsaspekterna på läkemedelsindustrins forskning helt isolerat tror jag inte är riktigt. Allokering av forskningsoch utvecklingsresurserna är ett stort problem som bör diskuteras allmänt i ett sammanhang och inte bara i anslutning till en viss industrigren. Jag tror därför inte att det är befogat att ta upp det i anslutning till denna industri. Men finns det kanske några speciella branscher inom just läkemedelsindustrin? Propositionen talar om behovet av en strukturrationalisering. Det är en ligt min mening felaktigt att koppla det behovet till hela branschen. Det kan vara motiverat — som herr Burenstam Linder mycket elegant utvecklade det hela under eftermiddagen — när det gäller de statliga och de apoteksägda enheterna. Det är bra att strukturrationalisera de enheterna och bygga upp en slagkraftig läkemedelskoncern kring Kabi, som till skillnad från många av de övriga företagen ändå är välskött. Genom ett direkt engagemang inom läkemedelsindustrin får ju staten också bättre möjligheter till insyn i branschens förhållanden. Om regeringen genom det ökade engagemanget i läkemedelsindustrin kan minska de fördomar som finns kring den branschen, är Kabi-köpet positivt. Men kom ihåg att insynsmöjligheterna i hög grad är beroende av synförmågan! När förre inrikesministern Johansson skrev direktiven till läkemedelsförsörjningsutredningen — vars betänkande inte blivit remissbehandlat innan vi handlägger detta ärende — summerade han att vad han anfört om läkemedelsindustrin torde tala för att den bör få fortsätta att utvecklas under samma former som nu. Förre statsministern Erlander sade i Lund för några år sedan: »Svensk läkemedelsindustri har en kvalificerad forskning, och jag tror att den stimuleras genom fri konkurrens. Svensk läkemedelsindustri har dessutom hävdat sig väl på den internationella marknaden, och de tillförda exportinkomsterna ligger det i statens intresse att få. Erfarenheterna visar att privata företag har lättare att driva effektiv exporthandel än statliga.» Så långt herr Erlander. Detta är en inte alldeles oväsentlig slutsats när det gäller dagens bekymmersamma valutaläge. Dåvarande medicinalstyrelsen anförde i ett yttrande inför en tidigare riksdagsbehandling, att erfarenheterna inte gav någon anledning att anta att ett förstatligande av läkemedelsindustrin skulle gynnsamt påverka utvecklingen. I dag säger chefen för socialstyrelsen, att det inte är något underbetyg åt universitet och högskolor runt om i världen när man konstaterar att de senaste decenniernas stora utveckling inom läkemedelsområdet till väsentlig del beror på den industriella insatsen. Socialstyrelsens chef ger också en honnör till det utvecklingsarbete som blivit samhället till stort gagn. Expertuttalanden om den svenska läkemedelsindustrin har allmänt varit mycket positiva. även internationellt har vi haft möjlighet att hävda oss, och vi bör enligt min mening inte snöra in oss i en trång nationell syn på dessa frågor. Då är vi ute efter något annat än rationalitet och konkurrenskraft. Som en ande över propositionen 142 svävar detta, att staten i realiteten är den huvudsakliga köparen av läkemedel. Det är något oklart vad som skall intolkas i detta. Men jag vill betona att det inte kan få medföra att man på något sätt kommer att nagga läkarnas fria förskrivningsrätt i kanten. Patientens förtroende för sin läkare är mycket stort, och jag är övertygad om att den sjuke litar mera på sin läkare än på staten. Både den frågan och frågan om huruvida en verklig konkurrensneutralitet blir möjlig därest staten får monopol i detaljhandelsledet får vi väl tillfälle att återkomma till. Det ligger onekligen något i att saken i dag är för tidigt väckt. Men när vi får hit ärendet nästa gång är det i stället för sent; då är skeendets ögonblick redan passerat. Så är det även i dag. Det har redan vidtagits långtgående åtgärder innan riksdagsbeslutet är fattat. Många har talat om det anmärkningsvärda i ett sådant förfarande. Låt mig bara uttrycka den allvarliga förhoppningen inför den fortsatta utvecklingen att vi inte skall integrera ett statligt grosshandelsföretag med ett statligt monopol i detaljhandelsledet och samtidigt blåögt tro att det är möjligt att förverkliga den konkurrensneutralitet som propositionen nu ordar om. Det vore orimligt om ett detaljistmonopol skulle få integrera bakåt i grossistledet och konkurrera med andra grossister. Det kan aldrig bli fråga om konkurrens på lika villkor den vägen. Jag är alltså inte negativ till att staten får en egen grosshandel, men den får inte kopplas ihop med ett monopol. Jag hoppas att i den proposition om apoteksbolaget, som skall föreläggas vårriksdagen 1970, företaget får en konstruktion som tar hänsyn till just dessa krav. Vad beträffar mitt yrkande kan jag helt instämma med herr Eriksson i Arvika.

Herr talman! Jag skulle också vilja framlägga några synpunkter i anledning av propositionen 142. Det centrala i läkemedelsförsörjningen är att de sjuka har tillgång till de läkemedel som vid varje sjukdomstillfälle är de mest lämpliga. Det gäller alltså möjligheten att erhålla — som tidigare framhållits här i dag — rätt läkemedel, att få dem vid rätt tidpunkt samt på ett bekvämt sätt. Vi kan i dag konstatera att trots vår höga framstegstakt när det gäller medicinsk-vetenskaplig forskning återstår mycket att göra i kampen mot olika sjukdomar. I det arbetet är det nödvändigt att forskning och tillverkning sker under friast möjliga former och i så nära och omedelbar anknytning till läkarkåren och den svenska och internationella sakkunskapen som över huvud taget är möjligt. Systemet med en privat läkemedelsindustri, som för närvarande existerar i västvärlden, torde i alla väsentliga avseenden synnerligen väl fylla de krav man har att ställa på en effektiv läkemedelsförsörjning. Samhället har också stora möjligheter att utifrån sociala värderingar påverka prissättningen på läkemedel. Statsrådet Wickman anhåller nu om riksdagens bemyndigande att förvärva aktier i AB Kabi och Vitrum AB. Av statsrådets redogörelse i propositionen för den svenska läkemedelsindustrin framgår, liksom för övrigt av debatten i dag, att någon egentlig kritik mot det sätt på vilket forskning och marknadsföring hittills har bedrivits inte går att framföra. De argument som har presenterats som skäl för förvärv av ifrågavarande företag finner jag inte tillräckligt bärande för att motivera att samhället skall behöva ta på sig ett större mått av ansvar och engagemang än som för närvarande är fallet. Som en motivering för ett förstatligande av nämnda företag anförs bl a: möjligheterna till en samordnad forskning. Vi har i Sverige en mycket god läkarutbildning — det är vitsordat från många håll — vilken förutsätter livliga forskningsinsatser. Staten bör liksom hittills ge stöd åt dessa, och läkemedelsindustrin kommer i alltmer ökad omfattning att samarbeta med dem som bedriver denna grundforskning. Efter dessa linjer har vårt land mycket goda möjligheter att få en även internationellt sett betydande läkemedelsindustri, och samhällets inflytande över forskningen torde vara tillfredsställande. Statsrådet anför som ett ytterligare argument önskvärdheten av en strukturrationalisering inom branschen. Det undandrar sig mitt bedömande, om en sådan inom detta område gynnar konsumenterna. Enbart det förhållandet att ett företag byter ägare innebär ju inte någon strukturrationalisering. Det har också sagts i propositionen att ett utbyggt samarbete vad gäller forskningen redan förekommer inom den fria läkemedelsindustrin. Riskerna för att detta samarbete kommer att raseras genom statliga ingrepp får bedö mas som påtagliga. En alltför hård styrning befrämjar inte forskningen. Genier behöver ett stort mått av självständighet och frihet i sitt arbete. Som ett skäl för ett statligt övertagande av Kabi och Vitrum anförs i propositionen att företagens produktion och forskning är av stor betydelse för landet i händelse av avspärrning. I ett sådant fall äger emellertid samhället redan nu möjligheter att direkt ålägga landets industri en viss inriktning av produktionen. Detta gäller naturligtvis även forskning inom läkemedelsindustrin. Att samhället övertar ett företag förändrar i det avseendet inte nämnvärt samhällets möjligheter i positiv riktning. Tvärtom kan ett förstatligande av vissa delar av läkemedelsindustrin utgöra ett incitament för industrin inom den fria sektorn att i större utsträckning förlägga sin produktion och forskning till utlandet, vilket skulle innebära en allvarlig forskningsoch kapitalflykt, till skada för vårt land. I England har det redan förekommit i stor utsträckning att forskare har flyttat över till Amerika. Genom förvärvet av Vitrum AB skulle staten få tillgång till en grosshandelsrörelse. I propositionen framförs också förslag om ett statligt apoteksbolag. Det förutsättes emellertid att de statliga läkemedelsindustrierna inte skall ges någon förtur enbart därför att de är samhällsägda. Senare i propositionen uttalas det att genom tillgången till en icke privatägd grosshandel apoteksbolaget lättare kan bedöma de faktiska kostnaderna inom grosshandelsledet. Även andra fördelar antyds, dock utan närmare precisering. Den vertikala integration som antyds i propositionen och som blir verklighet om apoteken förstatligas och nu föreliggande proposition antas innebär utan tvivel påtagliga risker för en medveten eller omedveten styrning till av samhället producerade och tillhandahållna lä kemedel. En sådan styrning skulle starkt strida mot vad som sägs inledningsvis i propositionen om att det centrala målet i statens läkemedelspolitik bör vara att kvalitativt högtstående läkemedel kan tillhandahållas medborgarna i rätt omfattning, vid rätt tidpunkt, på rätt plats och till lägsta möjliga kostnader. Enligt min uppfattning har det inte framkommit någonting mera påtagligt som motiverar ett statligt ingrepp i form av inköp av vissa läkemedelsföretag. Några konkreta fördelar torde inte uppnås genom ett förstatligande. Därför, herr talman, kommer jag att stödja reservationen vid statsutskottets utlåtande nr 169, innebärande avslag på Kungl. Maj:ts förslagi propositionen 142,

Herr talman! Jag ber först att få instämma i det utalande som bankoutskottets ordförande herr Regnéll gjorde beträffande det förhållandet att propositionen 121 med tillhörande motioner har behandlats av statsutskottets femte avdelning. Av statsutskottets utlåtande nr 168 skall jag endast något beröra det avsnitt som gäller Norrlandsfonden. Vi är några motionärer från centerpartiet som har tagit upp frågan om Norrlandsfondens fortsatta verksamhet. I propositionen 121 angående ett statligt förvaltningsbolag har departementschefen föreslagit, att förvaltningsbolaget den 1 januari 1970 övertar och därefter förvaltar statens aktier i det övervägande antalet av de aktiebolag vilkas aktier nu förvaltas av fonden för statens aktier. För att förvaltningsbolaget skall få erforderliga finansiella resurser föreslås det att bolaget icke skall behöva göra några utdelningar för verksamhetsåren 1970—1972. Departementschefens förslag innebär att utdelning från LKAB till Norrlandsfonden icke skall ske i fortsättningen med undantag för De satsningar som Norrlandsfonden har gjort har haft stor betydelse för Norrlands näringsliv. Jag vill här bara nämna att under fondens snart tioåriga tillvaro cirka 160 miljoner kronor har satsats bl.a. på forskning, utredningar, produktutvecklingsprojekt samt kredit till industrin. Speciellt vill jag understryka betydelsen av kreditgivningen till företagen, vilken i risktagningshänseende kan jämställas med eget kapital. I motion II: 1235 har vi motionärer hemställt att riksdagen vid behandlingen av propositionen 121 måtte uttala att Norrlandsfonden även efter utgången av år 1970 garanteras årliga tillskott av medel motsvarande minst de belopp som hittills erhållits från LKAB. Vi motionärer menar att Norrlandsfondens fortsatta verksamhet måste tryggas, även om dagens riksdagsbeslut in; nebär att medelstilldelningen från LKAB upphör. Utskottet avstyrker motionen med motiveringen att det är mindre välbetänkt att riksdagen i förevarande sammanhang fattar beslut om den fortsatta finansieringen av Norrlandsfondens verksamhet. Jag tolkar utskottets motiv för yrkandet om avslag på motionen så, att utskottet funnit det icke vara praktiskt att riksdagen i ett beslut som avser bildandet av ett statligt förvaltningsbolag även tar ställning till delfrågan om Norrlandsfondens fortsatta medelstilldelning. Trots utskottets avslagsyrkande har motionen fått en välvillig behandling. På s. 10 i utlåtandet säger utskottet bl.a.: »De positiva erfarenheterna av fondens verksamhet motiverar att den även framdeles erhåller årliga bidrag.» Jag noterar med tillfredsställelse andemeningen, att utskottet ställer sig positivt till de synpunkter vi anför i motionen. Om den nuvarande medelstilldelningen från LKAB till Norrlandsfonden säger utskottet, att den grundats på särskilda propositioner. Utskottets ställningstagande bör således innebära — industriministern har deklarerat någonting liknande här i dag — att riksdagen kan emotse en särskild proposition om medelstilldelning till Norrlandsfonden vid kommande vårriksdag, och jag förbehåller mig rätten att då återkomma till frågan. Herr talman! Jag har inget yrkande som avviker från utskottets på denna punkt. I övrigt ber jag att få instämma i det yrkande som herr Eliasson i Sundborn tidigare har framställt.
Herr talman! Dagens debatt har delvis handlat om frågor som har med vår konstitution att göra. En effekt av nuvarande konstitution är att ett statsråd har fysiska svårigheter att samtidigt följa debatterna i båda kamrarna. Det är en ofullkomlighet, som vi fr.o.m. år 1971 inte kommer att lida under, men den utgör anledningen till att jag inte har kunnat följa debatten här i kammaren sent på eftermiddagen och omedelbart efter middagsuppehållet i den omfattning som jag hade önskat. Det gjorde att jag inte var närvarande, när herr Burenstam Linder höll ett längre anförande här i kammaren. Samma konstitutionellt betingade malör inträffade under vår Duroxdebatt, och för att inte herr Burenstam Linder eller någon annan i kammaren skall tro, att jag vill undvika några debatter med herr Burenstam Linder vill jag ta upp vissa av de synpunkter som, efter vad jag har blivit underrättad, han framförde i sitt inlägg. Jag kommer då först till vad herr Burenstam Linder hade att säga om statens bakteriologiska laboratorium.

Ju mer vår statliga företagssektor växer, ju fler företag kommer det att finnas och desto större blir möjligheten att singla ut ett av dessa företag och framlägga mycket detaljerade analyser beträffande företaget. Självfallet är företaget valt så, att det skall finnas negativa ting att säga om dess verksamhet. Herr Burenstam Linder vet mycket väl att det inte finns några praktiska förutsättningar att öppna en debatt på det material han redovisar, helt enkelt därför att det är helt uteslutet att det ansvariga statsrådet — jag är för övrigt inte ansvarigt statsråd när det gäller statens bakteriologiska laboratorium utan det är socialministern — att ha tillgång till erforderliga detaljuppgifter. Jag tycker att detta är en teknik, som inte vittnar om ett intresse att verkligen föra en sakdebatt i allvarliga frågor. Jag hoppas att herr Burenstam Linder inte tredje gången som vi diskuterar statliga företag kommer att använda samma teknik, men det är klart, att det står honom fritt att göra som han vill. Det finns således ingen möjlighet för mig att ta upp alla de synpunkter herr Burenstam Linder anförde beträffande statens bakteriologiska laboratorium . Givetvis kan man plocka ut prisutvecklingen på ett speciellt vaccin som SBL tillverkar och jämföra den med den genomsnittliga prisutvecklingen för läkemedel i övrigt. Men det är fullkomligt ointressant att göra en sådan jämförelse, om man inte samtidigt redovisar de speciella omständigheter som ligger bakom detta särskilda vaccin. Herr Burenstam Linder kanske dock har anspråk på medlemmar i en socialdemokratisk regering, att de skall känna till alla speciella förhållanden inom den statliga sektorn. Jag beklagar att jag inte är kompetent att nu omedelbart ta upp en diskussion på denna punkt. Jag är emellertid övertygad om att den ansvarige verkschefen kommer att utförligt diskutera och bemöta herr Burenstam Linders synpunkter, och jag skall inte göra det på annat sätt än att jag vill påpeka, att SBL icke är ett affärsdrivande företag. Min kunskap om SBL är begränsad, men jag kan dela herr Burenstam Linders uppfattning så långt som att bekräfta att SBL:s lokalfrågor inte är väl ordnade. SBL har icke, vilket är naturligt, eftersom SBL icke är ett affärsdrivande verk, visat någon aktivitet i fråga om exportförsäljning. Det finns mycket att säga om SBL, men vilken är den polemiska poängen med att framföra dessa uppgifter om SBL? Den är självfallet att framställa SBL som om det vore ett konkurrensinriktat, med kommersiella ambitioner uppträdande företag. SBL är — för att upprepa — inte ett sådant företag, det har vare sig befogenheter eller resurser härtill och därmed faller också meningen med att i denna debatt räkna upp en mängd uppgifter om detta företag, uppgifter som dessutom ingen här i kammaren kan kontrollera och diskutera. Jag vill emellertid understryka att en av avsikterna med de förslag som nu diskuteras av riksdagen är just att skapa förutsättningar för att så ordna SBL:s verksamhet, att dess potentiella möjligheter kan bättre utnyttjas än som sker för närvarande. Man kunde lika väl ha tagit upp andra statliga aktiviteter när det gäller läkemedelsproduktion, exempelvis militärapoteket och försvarets fabriksverks verksamhet i Åker, om det funnits en ambition att ge en rättvisande bild av den verksamhet som faktiskt förekommer. Men det har herr Burenstam Linder alltså valt att icke göra. Jag skall i detta sammanhang inte ta upp vad herr Burenstam Linder mer allmänt uttalade om läkemedelsindustrin, eftersom jag vet att herr Hellström inom kort kommer att göra detta. I stället vill jag ta upp herr Burenstam Linders yttranden av mera allmänt intresse som enligt min mening mer hör hemma i en debatt om den statliga företagspolitiken. Med utgångspunkt från Kabi tog han upp vissa värderingsfrågor, och det är helt riktigt eftersom det är Kabi-förvärvet vi diskuterar. Han sade bl.a. att det inte är så konstigt att Pripp-koncernen är nöjd med sina relationer till staten eftersom den, om de uppgifter jag fått av vad herr Burenstam Linder sade är riktiga, fått så bra betalt. Han sade att Pripp har blivit av med ett dåligt företag, vilket jag tror är ett omdöme han har anledning ångra, och att staten enligt hans mening betalat alldeles för mycket. Man kan ju diskutera varför ett, antagligen också enligt herr Burenstam Linders uppfattning, framstående svenskt företag som Pripp-koncernen driver ett dåligt företag med insats av så stora resurser. Det kunde i och för sig vara intressant att diskutera den saken, men nu bestrider jag mycket bestämt att Kabi är ett dåligt företag. Jag bestrider också att staten skulle ha betalat ett överpris, framför allt att staten skulle ha betalat ett mer eller mindre sensationellt överpris. Man kan självfallet alltid diskutera värdet på ett företag, dvs. värdet i säljarens hand och i köparens, vid en förhandling. Hur pass effektiva förhandlarna är på båda sidor kan det finnas olika omdömen om, och det tillkommer kanske inte mig att utfärda något betyg beträffande förhanlingsresultatet i just detta avseende. Jag väljer därför en mer objektiv bedömning av = förhandlingsresultatet, nämligen den objektiva värdering som flera av herr Burenstam Linders partivänner brukar hänvisa till, d. v. s. den svenska fondbörsen, som självfallet reagerade på nyheten om statens förvärv av aktiemajoriteten i Kabi. Låt mig till kammarens protokoll inläsa den börskommentar som fanns att läsa i Svenska Dagbladet omedelbart efter förvärvet. Den lyder: »Pripps affär med staten om Kabi var en händelse som börsen ställde sig en aning tveksam inför. Det likviditetstillskott som = affären ger Pripp, borde väl ha kunnat gynna Pripp-aktien. Men det var bara första dagen Pripp gick upp ett par kronor, sedan föll kursen tillbaka. En del av dem som har aktier i Pripp var fundersamma och undrade om detta nu var en så särskilt bra affär för Pripp — en första reaktion var att köpeskillingen, 49,5 milj.kr., var låg. Man menade att de 65 proc.

Jag skulle här kunna redovisa mera material om Kabi. Herr Burenstam Linder vet lika bra som jag att det alltid är svårt att värdera ett företag. Men jag utgår från att det värderingsmaterial vi hade och de bedömningar vi gjorde har redovisats inför utskottet. Vi förde en förhandling och kom så småningom överens om ett pris. Om det skall bli en uppgörelse är det självklart att den måste uppfattas som god av båda förhandlingsparterna, eftersom förhandlingarna sker frivilligt och mellan i denna mening helt likvärdiga parter. Affä ren måste självfallet då framstå som lockande för båda, om den skall komma till stånd. Jag kan emellertid för kammarens ledamöter nämna vissa uppgifter om de resultat Kabi nu vid det senaste bokföringsårets utgång den 1 oktober 1969 redovisar. Kabi har nämligen brutet räkenskapsår. De siffrorna visar på en utveckling som i alla avseenden är bättre än den prognos som låg till grund för de värderingar och värderingsdiskussioner vi förde under förhandlingarna. Detta företag, som herr Burenstam Linder anser vara dåligt, har under det senaste verksamhetsåret redovisat en bättre resultatutveckling än Pharmacia och Astra. Jag vet inte hur herr Burenstam Linder vill rubricera de båda sistnämnda företagen, och allting kan ju ändra sig i framtiden. Vi får hålla oss till vad vi vet i dag och se på de rörelseresultat som föreligger. Och Kabis rörelseresultat före avskrivningen har ökat med 16,1 procent, alltså litet mer än Pharmacias 15,9 och inte oväsentligt mer än Astras 11,9 procent. Också företagets utdelning i relation till omsättningen — som i och för sig också kan vara ett godtyckligt mått — ligger över vad som har redovisats för Pharmacia och Astra. Självfallet kan man diskutera priset, men jag kan med största bestämdhet hävda, utan att anklagas för subjektivitet, att staten inte har gjort någon dålig och Pripps inte någon sensationellt god affär. Det är en affär som varit gynnsam för båda parter. Självklart är också att de förutsättningarna måste vara uppfyllda för att en överenskommelse av denna art över huvud taget skall komma till stånd. Sedan anför herr Burenstam Linder en rad synpunkter på förvaltningsbolaget, och det är naturligt att han gör det. Förvaltningsbolaget kommer att bli en mycket byråkratisk organisation, sade han. Det är svårt att se vad herr Burenstam Linder baserar detta omdö me på. Han hänvisar bl.a. till bankofullmäktiges remissyttrande över företagsdelegationens förslag, i vilket talas om att det föreligger en övertro på organisationen. Ja, man kan alltid göra statistik på sitt eget sätt, och det går som bekant också att ljuga med statistiska medel. Men om vi nu skall använda remissinstanser som mätare på sanningen — och det är alltså den metod som herr Burenstam Linder vill tillämpa, vilket man naturligtvis kan göra — kunde vi lika väl säga att endast 5 av de 50 remissinstanser som yttrat sig över förslaget har varit negativa — en av dem var mycket riktigt riksbanksfullmäktige. 45 av de 50 yttrandena har däremot varit neutrala eller positiva. I det förslag till förvaltningsbolag, som företagsdelegationen framlade och som vi i stort sett följt i propositionen, är det inte fråga om en byråkratisk organisation om man därmed menar — vilket man rimligen bör göra — en stor och otymplig organisation. Det är tvärtom fråga om en liten organisation. I vilken mån den blir byråkratisk eller icke i sitt sätt att arbeta kommer naturligtvis framför allt att bero på de personer som är satta att genomföra förslaget och som fått ansvaret att verkställa de intentioner regeringen och som jag hoppas i kväll riksdagen deklarerar när det gäller förvaltningsbolaget.

Något som är viktigt för förvaltningsbolaget och för den statliga företagssektorns framtida utveckling är att det — att döma av debatten och utskottsutlåtandena — kommer att stå en mycket stor majoritet i detta hus bakom bildandet av förvaltningsbolaget. Varken riksdag eller regering har någon ambition att göra detta företag till en byråkratisk organisation. Det är ju tvärtom för att öka effektiviteten i våra statliga företag och därmed förbättra vår statliga företagsgrupps — alltså vår egen och därmed även herr Burenstam Linders företagsgrupps — möjlighet att motsvara de krav vi ställer på företagen i fråga, som vi inrättar förvaltningsbolaget. Att anse att det skulle finnas någon naturlag som skulle säga att en statlig verksamhet, i detta fall driven i bolagsform, med nödvändighet skulle bli byråkratisk tycker jag skulle vara att allvarligt underskatta den statliga förvaltningens och — om jag får vara något allvarligare — den svenska demokratins funktionsduglighet. Men, säger herr Burenstam Linder, visst behöver vi göra de statliga företagen effektiva och effektivare. Jag instämmer i att detta är syftet med inrättandet av förvaltningsbolaget. Vi har inte heller några överdrivna och naiva föreställningar om att vi omgående åstadkommer stora resultat med inrättandet av detta företag, men vi tror alldeles bestämt att vi har skapat förutsättningarna för en sådan utveckling. Att förverkliga denna utveckling är en uppgift som får ankomma både på regeringen som aktieägarnas närmaste representant och på de personer vi väljer att förverkliga intentionerna. Herr Burenstam Linder säger vidare att vi i själva verket inte vill att företagen skall bli effektiva. Jag skulle vilja säga att vi önskar att de skall bli effektivare. Det kan emellertid vara en värderingsfråga vilken komparationsform av adjektivet man väljer. Herr Burenstam Linder säger emellertid att vi inte alls är intresserade av effektivitet utan bara av expansion. Jag vill verkligen fråga herr Burenstam Linder hur man tror att det skall va ra möjligt att förverkliga den målsättning vi har, nämligen att företagen skall expandera, utan att dessa samtidigt är effektiva och effektivare än i dag. Det har tidigare i dagens debatt bl.a. på grundval av herr Bohmans motion — och frågan har även tagits upp av herr Burenstam Linder — diskuterats vilken konsolideringsgrad den använda värderingen av aktierna i förvaltningsbolagets dotterbolag innebär. Vi har sagt att vi når, med den värdering som vi valt och som är utförligt redovisad utan något som helst försök att dölja någon bedömningsgrund, en relativt låg konsolideringsgrad av 36 procent. Det betyder att den är lägre än den konsolideringsgrad som bl.a. ett nyligen bildat privatägt holdingbolag har valt.

Vidare säger herr Burenstam Linder att förvaltningsbolaget kommer att förhindra sådana diskussioner som de som i dag ägt rum i kamrarna om företaget Uddcomb. Men kom ihåg att vi har två ambitioner med förvaltnings bolaget, klart uttalade i propositionen och upprepade i flera inlägg i kammaren i dag och dessutom verkligen inpräglade i den offentliga debatten efter måttet av vår förmåga. Det första ändamålet med detta förvaltningsbolag är att på sikt — inte omedelbart — uppnå en bättre fungerande statlig företagssektor än den vi har i dag.

Det andra klart uttalade syftet med de förändringar som vi föreslår i proposition 121 är att riksdagen icke skall få en minskad insyn i de statliga företagens utveckling utan tvärtom en ökad sådan. Och då kommer vi in på hur denna insyn skall organiseras. Herr Burenstam Linder frågar varför inte alla riksdagsmän skall få närvara vid bolagsstämmorna — det är för övrigt inte bara herr Burenstam Linder som ställt denna fråga, utan flera andra talare har också gjort det. Utskottet har behandlat saken i sitt utlåtande, och den har även tagits upp i debatten. Jag har därför inte mycket att tillägga på den punkten. Vi menar att den ordning vi föreslagit är — såvitt nu kan bedömas — den effektivaste möjligheten för riksdagens ledamöter att få insyn i de statliga företagen. Jag skall inte gå in på alla de olika elementen i låt mig säga det insynssystem som skisseras i proposition 121. Men jag vill framhålla att det är framför allt till de 18 riksdagsledamöter som kommer att kunna besöka förvaltningsbolagets bolagsstämma som riksdagens omedelbara insyn koncentreras. Utskottet liksom självfallet samtliga kammarledamöter får tillfälle att varje år diskutera — på grundval av ett material som kommer att successivt bli öppnare och mer upplysande — de statliga före tagens utveckling, och som resultat av dessa diskussioner ges givetvis de anvisningar för den framtida utvecklingen som riksdagens majoritet beslutar. Det är naturligtvis viktigt — jag vill gärna understryka det — att dessa 18 ledamöter uppfattar sitt uppdrag att följa de statliga företagens utveckling på det sättet, att de är medansvariga för denna utveckling och att de icke kommer att fullgöra uppdraget i syfte att försvåra företagens utveckling. Om jag skall tala i klartext syftar jag självfallet här inte på dem av de 18 som kommer att väljas av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, inte heller på dem som kommer att väljas av centerpartiets riksdagsgrupp. Jag syftar faktiskt på dem som kan komma att väljas av folkpartiets och moderata samlingspartiets riksdagsgrupper.

Därför är jag, herr Burenstam Linder, i dag tveksam när det gäller ett positivt svar på herr Burenstam Linders fråga, i vilken grad vi är beredda att ställa en stab av experter till dessa riksdagsledamöters förfogande för att de skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Jag tror att herr Burenstam Linder underskattar riksdagsledamöternas förmåga både att motta den information som de begär och också att ställa de relevanta frågorna. Det är alldeles uppenbart att det är ett experiment som vi här startar, och jag vill från denna talarstol i dag uttrycka den förhoppningen att detta experiment verkligen skall genomföras i den andan, att samtliga dessa 18 ledamöter känner sitt ansvar såsom ombud för det i detta företag aktieägande svenska folket.

Herr talman! Det kan hända att kammarens regler är onådiga mot statsrådet Wickman, men de är säkerligen ännu mer onådiga mot den stackare som på tre minuter skall replikera på allt vad han har sagt. Jag var förvånad — och jag antar att jag inte var ensam i kammaren om det — över det angrepp som statsrådet Wickman riktade mot min debattteknik. Jag förmodar att han inte vill göra gällande att jag inte har rätt att visa upp den typ av undersökningsmaterial som jag har räknat fram och som jag anser ha ganska stor betydelse för denna debatt. Om herr Wickman sedan inte kan bemöta siffrorna är det liksom inte mitt fel, ifall de har någon som helst relevans för den fråga vi diskuterar. Jag fick en känsla av att statsrådet Wickman menade att jag hade plockat ut några enstaka priser från statens bakteriologiska laboratorium och med hjälp av dessa ljugit med statistik. Det har jag inte gjort. Jag har räknat med samtliga priser och gjort ett index för alla de olika komponenter som ingår. Jag har inte räknat bara med priserna vid statens bakteriologiska laboratorium utan även med priserna vid statens veterinärmedicinska anstalt. Att jag inte har räknat med militärapoteket beror på att insynen där är så skral att jag, trots att jag har gjort stora ansträngningar, inte har lyckats få fram något prismaterial. Men det kanske är mitt eget fel — jag har måhända inte arbetat tillräckligt mycket på den punkten. Sedan säger statsrådet Wickman att detta inte alls är representativt — statens bakteriologiska laboratorium är inte affärsmässigt o. s. v. Rent formellt är det inte något affärsdrivande verk, men det står i dess stadgar att den verksamhet som bedrivs skall ha full kostnadstäckning. Det menar jag måste innebära att man syftar till att sätta priser som är rättvisande och att utvecklingen under den tioårsperiod som jag har intresserat mig för hade ett direkt företagsekonomiskt intresse. Ganska mycket av statsrådet Wickmans svar var upphängt på att jag hade gjort gällande att Kabi var ett dåligt företag.

Låt mig bara påpeka att jag inte har läst börsreferatet; alltså måste herr Wickman ha större respekt för börsen än åtminstone jag har. Beträffande Kabis situation på litet längre sikt påpekade statsrådet Wickman att det fanns en prognos och att man nu låg över denna. Jag har händelsevis haft tillflle att läsa den prognosen, och jag anser att det ännu inte är avgjort hur framtiden kommer att bli. Prognosen är nämligen speciellt optimistisk mot slutet av planperioden men inte i början av densamma. Jag vet inte hur byråkratin inom deb nya systemet kommer att utveckla sig. Inte heller här har jag gjort någon ansträngning att ljuga med statistik. Jag har tagit fasta på några som jag själv tycker rimliga uttalanden av remissinstanser sådana som Vattenfall, LKAB och riksbanksfullmäktige. Jag har inte upprättat någon statistik, och jag står gärna för min egen uppfattning, herr Wickman. Jag har bara sagt att jag inte är ensam om den, och det måste jag uppenbarligen ha rätt att göra. Statsrådet Wickman påstod att jag hade sagt att regeringen inte var intresserad av effektivitet. Jag är övertygad om att ni är intresserade därav. Vad jag sade var att huvudintresset antagligen inte är effektivitet utan expansion — det utesluter inte att ni också är intresserade av effektivitet. När det gäller konsolideringsgraden kan man naturligtvis resonera fram och tillbaka. Jag anmärkte bara på att ni ville göra gällande att den 40-procentiga konsolideringsgraden i AB Promotion skulle vara en ursäkt för den 37 procentiga konsolideringsgrad som ni själva väljer. Jag anser att det är ett mycket grunt motiv. Slutligen är jag verkligen förvånad över den typ av diktat som statsrådet Wickman utdelar till dem som skall sitta i de framtida bolagsstämmorna. Det måste väl ändå vara de därtill valda riksdagsmännens eget privilegium att under ansvar uppfatta sin situation? Jag tror att statsrådet kan vara övertygad om att det här inte är fråga om att försvåra, utan det är fråga om att känna det ansvar för Sverige som man är vald till att ta.
Herr talman! Jag går in i debatten på denna punkt redan nu, eftersom jag vet att vi om ett ögonblick kommer att få en debatt om centralare frågor, nämligen om Norrlandsproblemen, och jag vill sära ut min diskussion med herr Burenstam Linder från den debatten. Jag talade något om herr Burenstam Linders debatteknik. Jag vill inte alls förhindra herr Burenstam Linders ambitiösa räknande på statliga företag. Det är bra. Jag tror faktiskt — jag vet att jag är en optimist — att herr Burenstam Linder och jag så småningom kommer att kunna ha riktigt bra debatter om statliga företag.

Det är möjligt att herr Burenstam Linder tycker att jag är en okunnig medlem av den svenska regeringen. Jag vet att det enligt konstitutionen finns ett formellt antagande, att ett statsråd vet allting om hela den statliga förvaltningen och att varje medlem av det svenska statsrådet de facto är ansvarig för alla regeringsbeslut. Men, herr Burenstam Linder, bör vi ändå inte i denna debatt om grundlagen, som förekommit flera gånger tidigare i dag, försöka hålla oss till det som är realistiskt och rimligt. Jag vill gärna diskutera SBL med herr Burenstam Linder, och vi kanske kan få en trevlig debatt härom framöver. Med då vill jag verkligen ha tillgång till en mycket fullständigare redovisning av SBL:s verksamhet än den som herr Burenstam Linder lämnat i dag. Det kan hända att herr Burenstam Linder har alldeles rätt — jag tvivlar dock på att det är en fullständig bild han gett — men det är möjligt att så är fallet. Jag kan inte bedöma den saken, och därför måste vår debatt nu ofrånkomligen bli mycket skev. Jag kan inte inse att vare sig herr Burenstam Linder, jag eller debatten som sådan har någonting att vinna på den debattekniken. Det är klart att herr Burenstam Linder kan fortsätta att debattera på det här sättet. Han har fullständig rätt till det, och det förekommer inga diktat från min sida om hur herr Burenstam Linder skall debattera. Det är bara ett råd jag ger honom. Herr Burenstam Linder vet mycket väl att SBL icke är ett typiskt statligt företag, om vi såsom i denna debatt med statliga företag avser de statliga aktiebolagen. SBL är icke något typiskt statligt aktiebolag — det är inte något aktiebolag alls. SBL tillverkar enbart vacciner. Jag vet icke hur vaccinprisutvecklingen varit i jämförelse med prisutvecklingen för läkemedlen i övrigt. Herr Burenstam Linder har antagligen räknat ut den saken. Men jag vet ingenting om detta, och herr Burenstam Linder har inte heller redovisat någon jämförande analys av kostnadsutvecklingen när det gäller vaccintillverkningen. Låt mig komma tillbaka till frågan om diktat. Om herr Burenstam Linder blir en av »de aderton>, kommer han naturligtvis att kunna ställa precis de frågor han vill på bolagsstämmor och skriva vilka brev han vill. Han får göra det under sitt ansvar som riksdagsledamot. Att jag tog upp denna fråga beror på att jag vet att herr Burenstam Linder redan har ställt rätt orimliga frågor till våra statliga företagsledningar.

Ni kan naturligtvis om ni vill nerlusa de statliga företagen med frågor som kommer att föranleda att de faktiskt för att kunna svara på frågorna måste anställa ett stort antal experter. Om frågorna är väsentliga skall de naturligtvis ställas, men i den mån de framställda frågorna av företagen och av de människor som arbetar där uppfattas icke som ett uttryck för ett intresse för dessa företags verksamhet utan tvärtom som en attack mot företagen, tror jag att vår företagsdebatt kommer att halka in på fel spår. Dessa allmänna synpunkter tycker jag att herr Burenstam Linder möjligen skulle kunna överväga om inte här i kammaren i dag så i en annan ensligare kammare. Herr Burenstam Linder är också aktieägarnas — skattebetalarnas — representant i denna riksdag och något kostnadsansvar bör man även känna för de uppgifter man drar på de personer och företag som utsätts för frågor. Vi får senare tillfälle att diskutera hur detta nya system fungerar. Det är ett experiment och helt oprövat. Det har höjts kritiska röster mot idén att ha riksdagsledamöter med på bolagsstämmor. Jag har hävdat att det är rimligt att riksdagen får denna möjlighet och det vore synd om det skulle visa sig att den möjligheten kommer att användas på ett improduktivt sätt. Herr Burenstam Linders formulering om Kabis värde var av den halvt försåtliga typen som varken säger det ena eller det andra. Jag tycker nog att den tolkning av innebörden av herr Burenstam Linders anförande som jag gav på grundval av de uppgifter som jag hade fått var riktig. Kammaren får bedöma om det förhåller sig på ett annat sätt. Jag vet ingenting bestämt om Kabis framtid. Det enda jag kan säga är att den prognos för det första året, som var ett av elementen vid bedömningen av företagets värde, har överträffats. Vi vet inte om den fortsatta utvecklingen blir likadan, men vid bedömningen av den aktuella situationen anser jag att det kan vara av värde att kammarens ledamöter åtminstone får den informationen. Man kan välja remissinstanser på många olika sätt. När jag säger >»ljuger med statistik» vet herr Burenstam Linder mycket väl vad jag menar med detta. Han är säkert i utmärkt god tro och sannolikt inte ens medveten om subjektiviteten och styrningen i sitt urval av remissinstanser. För honom är det alldeles naturligt att han väljer de negativa remissinstanserna. Han sitter själv i riksbanksfullmäktige som suppleant. Detta är en mycket fin institution. LKAB är ett mycket fint företag. Vattenfall är ett utmärkt företag, vilket jag haft tillfälle att särskilt poängtera i första kammaren. När man talar om statliga företags ineffektivitet nämner man aldrig att Vattenfall är ett av vårt lands största företag, och ett företag som arbetar i konkurrens med andra företag och visar en alldeles utomordentlig utveckling. Man låtsas inte om detta när man talar om att statliga företag aldrig kan vara effektiva. Detta är inte en kall effektivitetsvärdering av Vattenfall, om jag får uppehålla mig ett ögonblick vid detta företag. Vattenfall re dovisar inte bara en mycket god resultatutveckling. Det för dessutom en prispolitik på energiområdet som är samhällsekonomiskt utomordentligt gynnsam för den svenska ekonomins utveckling. Dessutom har Vattenfall fört en föredömlig politik när det gäller förTetagsdemokrati.

Det är en framställning som i dag har inkommit till industridepartementet, och jag föregriper inte utvecklingen om jag säger att vattenfallsstyrelsens framställning kommer att bifallas av Kungl. Maj:t. Detta var en utvikning. Nu tillbaka till herr Burenstam Linder. Det finns flera remissinstanser som har yttrat sig. Man kan alltid diskutera de statistiska metoderna, men av naturliga skäl tillgriper man ofta kvantitativa mätningar. Herr Burenstam Linder valde att åberopa en minoritet, och det sägs ju ibland att minoriteten alltid har rätt. Det är emellertid betecknande att bland de remissinstanser som herr Burenstam Linder tydligen inte tillmäter någon betydelse och som varit positiva till förslaget om ett förvaltningbolag ingår bland andra Landsorganisationen, Kooperativa förbundet, TCO och SACO.

Herr talman! Jag tar för givet att jag fortfarande inte är ensam här i kammaren om att vara förvånad över statsrådet Wickmans uttalande, att en del av ledamöterna på <förvaltningsbolagets stämma skulle försvåra förvaltningsbolagets arbete. Det förefaller som om han är överdrivet känslig då han inte är beredd att acceptera det system han själv vill införa. Är detta en intimidering av de ledamöter som skall väljas in, tycker jag det är en mycket dålig början. Herr Wickman sade att jag har nedlusat de statliga företagen med frågor. Jag förmodar att kammaren vid det här laget undrar vad detta egentligen gäller. Jag har skrivit runt till flertalet statliga företag och ställt några frågor som jag tycker är ganska rimliga, t.ex. om kalkylmässiga avskrivningar, i den mån detta inte står i förvaltningsberättelsen. Jag har t.o.m. haft oförskämdheten att fråga — och det är kanske detta herr Wickman tycker är verkligt besvärande — vad företagschefen har i lön. Jag har svårt att förstå att det skulle krävas en hel stab för att svara. Jag har också frågat, vilka kungl. brev som reglerar företagens verksamhet. Brevet gick ut häromdagen, och jag är förvånad över att företagscheferna redan har rapporterat till herr Wickman. Vi har hört tidigare i dag att de skall agera fullständigt oberoende, utan någon styrning från departementet, men inom 48 timmar vet tydligen departementschefen att jag har skickat ut dessa brev. Är det detta som kallas för oberoende verksamhet i företagen? Herr Wickman kritiserade mig för att jag har anfört statistik över prisbildningen på läkemedel som tillverkas av offentliga företag, och han sade att han inte rimligen kan känna till den saken. Är det inte förvånande att man i många år har gjort svepande uttalanden om prissättningen på den privata sidan men inte har gjort sig besvär att ta reda på hur det är på den egna sidan? Det behöver inte vara ohemult att tänka sig att statsrådet, som brukar tala om att man måste socialisera för att få insyn, skall veta vad som händer på den egna sidan. Jag håller visserligen med om att dessa institutioner inte sorterar under industriministern, men jag föreställer mig att han bör intressera sig för dem, om han vill köpa upp läkemedelsföretag. Vidare säger statsrådet att jag kastar siffror i ansiktet på honom men inte är beredd att debattera. Hur var det när vi förra året behandlade Durox? Herr Wickman använde en vecka eller fjorton dagar för att komma med ett svar. Efter det svaret utmanade jag industriministern på debatt. Jag kan ge industriministern hur lång tid som helst att förbereda sig för den debatten. Det har nu gått nästan ett år, men jag är beredd att ställa upp vilken dag som helst.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Det är riktigt som det sägs i svaret att jag framställde interpellationen dagarna innan det s.k. Norrlandspaketet presenterades. Jag tycker det är bra att regeringsledamöter åker ut i landet — i det här fallet till Kramfors och Luleå — och presenterar de satsningar som är aktuella, men eftersom de här sakerna alltså var klara redan då kan det väl tillåtas mig att undra, varför jag inte har fått interpellationssvaret något tidigare. Innehållet i Norrlandspaketet hade jag tillfälle att värdera i höstens allmänpolitiska debatt. Jag skall därför inte ta upp så mycket tid i denna långa debatt som min interpellation har stoppats in i, i synnerhet inte när jag nu var så nära att hamna mitt i ordduellen mellan herrar Wickman och Burenstam Linder. Man kan verkligen som herr Burenstam Linder tala om onådiga regler i kammaren i dag. Det finns naturligtvis ingen som bestrider att de satsningar som industriministern redogör för har betydelse, men jag finner skäl att ifrågasätta om satsningen verkligen pågår på bred front och om målsättningen att »efter hand» nå fram till ökad likställighet mellan olika delar av landet är tillräcklig. I fjol sades det att den socialdemokratiska lokaliseringspolitiken skulle leda till mellan 15 000 och 17 000 nya arbeten före 1980. En genomgång av de åtgärder som redovisas i svaret inger inte mig något särskilt stort hopp om att man skall kunna nå det målet. Herr talman! »Syftet med lokaliseringspolitiken är att främja en sådan lokalisering av näringslivet att landets tillgångar av produktionsfaktorer blir utnyttjade och fördelas mellan olika områden på sådant sätt, att nationalinkomsten blir så stor som möjligt och att arbetskraften bereds full sysselsättning.> Den inriktningen ville den Näslundska kommittén ge lokaliseringsarbetet. Men om produktionsfaktorerna skall kunna utnyttjas så rationellt som det citerade uttalandet antyder, fordras en helt annan planmässighet än den som hittills har karakteriserat lokaliseringspolitiken. Den kommunistiska riksdagsgruppen har i olika sammanhang utförligt motiverat sina krav på en planmässig näringspolitik från samhällets sida. Jag skall därför inte ta upp tiden med att redovisa de kraven. Jag vill emellertid gärna notera att detta krav på en starkare samhällelig styrning av investeringarna numera ställs allt oftare i debatten om den framtida ekonomiska utvecklingen. Industriministerns svar ger inte stöd för det i den ekonomiska debatten starkt underbyggda kravet på en konkret plan för en omfattande och målmedveten expansion av det statliga näringslivet i Norrlandslänen. De satsningar som svaret anger utmärks av den linje som man hittills har följt i lokaliseringspolitiken, nämligen subventioner till privatkapitalet och ett småplottrande som inte på något avgö rande sätt förändrar den situation som inte minst de kommunalt ansvariga överallt i Norrlandslänen känner alltför väl. I ett av sina inlägg i dag sade industriministern, om jag uppfattade det riktigt, i ett avsnitt där han berörde de norrländska problemen, att man borde ge samhället resurser att lösa dessa problem. Just det! De resurserna måste samhället ha, och de måste användas planmässigt. Herr talman! Också jag skall synda på de onådiga reglerna i kammaren i dag och från mina kommentarer till interpellationssvaret gå över till en annan fråga, som också debatteras i dag, nämligen förslaget om att bilda ett statligt förvaltningsbolag. Tillkomsten av ett sådant bolag tycker jag på ett alldeles speciellt sätt aktualiserar frågan om de statsägda företagens utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen. Enligt propositionen skall förvaltningsbolaget från starten omfatta 28 000 anställda.

Den måste också omfatta strävanden att åstadkomma bättre och enhetligare anställningsförhållanden för de anställda. Olhede är också inne på detta, när han exempelvis säger att »vinst får aldrig uppfattas som mål» och att »företagsdemokratin måste fördjupas». Skall dessa intentioner kunna förverkligas, så kan staten inte samordna — eller underordna — sin avtalspolitik med SAF, vars målsättning är maximal vinst och vars intresse för företags demokrati väl snarast består i att motarbeta sådan. Statens beroendeförhållande till SAF har under många år utsatts för berättigad kritik från arbetstagarhåll. Särskilt under den senaste avtalsrörelsen var kritiken påtaglig. I det sammanhanget vill jag för industriministern, som tycks helt okunnig om det, nämna, att den motion vi har framlagt vid årets riksdag inte är den första framstöten vi gör i detta avseende. Jag har inte så noga tagit reda på när vi motionerade om denna sak första gången, men jag är alldeles säker på att vi är inne åtminstone i andra årtiondet. Det finns alltså en stark opinion som menar att det inte finns någon anledning för staten att vare sig marschera med Arbetsgivareföreningen eller traska patrullo efter denna. Tvärtom är det på tiden att staten såväl politiskt som organisatoriskt skaffar sig en egen profil som arbetsgivare. Under de förhållanden som nu råder kan det inte bli någon kvalitativ skillnad mellan arbetare och arbetsgivare på den statliga sidan jämfört med det privata näringslivet. Och i motsats till utskottet är jag övertygad om att en sådan skillnad måste finnas. Det har lagts ett skriftligt yrkande på ledamöternas bord. Undertecknaren står en bit efter mig på talarlistan och kommer förstås då att förklara varför yrkandet har kommit till. Låt mig bara göra den reflexionen att det väl närmast måste röra sig om en manöver för att slippa biträda ett kommunistiskt motionsyrkande. I detta fall kan man väl tycka att SAP-kongressens beslut och andra yttringar till förmån för motionskravet borde ha gjort ett sådant steg möjligt att ta — t.o.m. för herr Ericson i Örebro. Men tydligen var det inte så. Det vore naturligtvis förmätet av mig att ge socialdemokraterna i utskottet några råd. Men en fundering må tilllåtas. En liten reservation av någon av dem kunde ha besparat herr Ericson och kanske också andra den vånda som jag tror att det nu framlagda yrkandet är ett uttryck för. Visserligen hade inte utskottet, när det behandlade frågan, nåtts av de telegram som enligt tidningsuppgifter nu har kommit, men SAP-kongressens beslut hade man ju. Kravet i det skriftliga yrkandet är det i och för sig inte fel på. Men vi ser det så, att det nu är väsentligt, att riksdagen uttalar sig för det principiella kravet att LKAB och andra statliga företag lämnar SAF. Detta måste väl också ha varit andemeningen i SAP:s kongressbeslut. Industriministern sade i sitt inledningsanförande i förmiddags att man redan undersöker möjligheterna att få till stånd en förhandlingsorganisation för de statliga företagen. Jag lämnar därhän industriministerns utvikningar om betydelsen av vår motion och vad som hänt i frågan före eller efter den socialdemokratiska partikongressen. Jag vill bara illustrera min uppfattning att grunden till de organisatoriska förutsättningarna för de statsägda företagens utträde ur SAF redan finns med ett svar som dåvarande = civilministern Hans Gustafsson gav för ganska exakt ett år sedan på en interpellation av min partikamrat herr Thunborg. Av svaret framgick nämligen att avtalsverket på begäran skall kunna lämna förhandlingshjälp åt alla företag som staten är ägare till eller delägare i. Civilministern konstaterade visserligen att dimensioneringen av verkets resurser måste omprövas ifall utvecklingen i framtiden skulle medföra att avtalsverket skall ge förhandlingshjälp och service även åt de statliga bolag som för närvarande är anslutna till SAF. Men han ifrågasatte inte på något sätt att en sådan omprövning skulle kunna göras. Ett många gånger upprepat argument för medlemskap, anfört bl.a. av LKAB chefen Arne S. Lundberg, är att endast SAF kan ge den förhandlingsservice som anses behövlig. I och med Hans Gustafssons besked måste naturligtvis detta argument anses ha fallit. I utlåtandet med anledning av vpk-motionerna I:51 och II:9 åberopar inte heller utskottet detta argument, och det borde man kanske räkna det till godo. Men på de korta rader som man funnit anledning kosta på våra yrkanden blir det förstås inte rum för så många argument. Kungl. Maj:ts kansli undersöker alltså hur man skall komma fram till en lämplig ordning för de statliga bolagens löneförhandlingar med sina anställda, och det var väl den undersökningen inrikesminister Wickman avsåg i sitt anförande i förmiddags. Men vart tog då avtalsverket vägen? Med utbyggda resurser, och en utbyggnad anser väl också utskottets ledamöter i likhet med förre civilministern möjlig, borde väl avtalsverket kunna bli lämpligt. Det är utskottets mening att de statliga företagen också i det avseende det här gäller skall kunna vara verksamma på samma villkor och under samma förutsättningar som enskilda företag. Jag har redan sagt att jag tvärtom anser det nödvändigt med en kvalitativ skillnad i olika avseenden mellan dessa företagsformer. Vilken anledning har vi annars att vänta oss resultat, t.ex. av de försök med företagsdemokrati som det talas så mycket om? I detta sammanhang vill jag gärna citera ur Ernst Wigforss bok »Efter välfärdsstaten> som utkom 1956, d.v.s. vid en tidpunkt när talet om demokrati på arbetsplatserna och de anställdas insyn i företagens ledning inte alls var så vanligt som i dag. Wigforss skriver på ett ställe: » Vill socialdemokratin pröva hur långt idéerna om industridemokrati kan omsättas i praktiken finns just de statsägda företagen som fält för alla grader av försök. En socialdemokrati i regeringsställning, med de anställdas delaktighet i ledningen på sitt program, tycks ha en viss skyldighet att här gå i spetsen.» Anser inte utskottets socialdemokratiska ledamöter att de har denna skyldighet? I så fall måste de också anse det nödvändigt att alla statliga företag som fortfarande tillhör SAF — och då spelar det mindre roll om de är små eller stora, få eller många — samordnas när det gäller förhandlingsorganisation. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till motionerna I:51 och II: 9.

Herr talman! Nej, jag har inte påstått att denna fråga är ny. Tvärtom har jag framhållit bl.a. att vårt parti i åtskilliga år har gjort framstötar om utträde ur Arbetsgivareföreningen. Och naturligtvis får man förutsätta att det under den tiden har diskuterats hur vi skall komma fram till en annan förhandlingsordning för de statsägda företagen. Man kan inte utträda direkt, säger herr Lindholm. Nej, men nog tycker jag att man vid detta laget borde ha kommit så långt att möjligheten att utträda skulle finnas. Och som jag sade i mitt förra anförande har jag, med stöd av de uttalanden som förre civilministern gjorde i fjol, räknat med att de förutsättningarna finns i och med att den utbyggnad av avtalsverket som civilministern ställde i utsikt kommer till stånd. Vidare sade herr Lindholm att vi inte kan ha andra rättsregler för de statliga företagen än för de enskilda. Nej, naturligtvis inte. Men inte är det naturligt att ett statligt företag tillhör en arbetsgivarorganisation, där man inte på något sätt befrämjar utvecklingen t.ex. när det gäller företagsdemokratin som man inom de statsägda företagen säger sig ivra så starkt för.
Herr talman! Fru Marklund bör skilja på förhandlingsverksamheten och företagsdemokratin. Företagsdemokratin utvecklas för närvarande i samråd och samarbete med pesonalorganisationerna oberoende av vilken part som sköter förhandlingarna. Ett utträde av de statliga företagen ur Arbetsgivareföreningen är förenat med åtskilliga komplicerade problem, som först måste lösas. Om man tar steget utan att lösa dessa problem, har den personal som är anställd i dessa företag ingen part att förhandla med, och så kan vi väl ändå inte behandla de anställda i de statliga bolagen.
Herr talman! Naturligtvis skall man skilja på förhandlingsverksamhet och företagsdemokrati. Vad jag sagt är emellertid att medlemskapet i SAF försvårar för de statliga företagen att utveckla företagsdemokratin, och jag har av pressreferaten från SAP:s kongress tyckt mig kunna utläsa att sådana värderingar där kom till uttryck. Man kunde t.ex. tänka sig att de medlemsavgifter som betalas till Arbetsgivareföreningen kunde användas exempelvis för att utveckla företagsdemokratin och för att genomföra andra förbättringar av arbetsförhållandena i de statliga företagen.

Herr talman! Den långa debatt som förts i dag bl.a. om bildandet av ett statligt förvaltningsbolag har väl varat bara alltför länge. Allt som finns att säga och mycket därtill är sagt, och jag skall därför bli mycket kortfattad. Jag kan emellertid inte underlåta att uttrycka min förvåning över den stora hetsigheten i debatten. Vi har ju inte diskuterat dessa frågor bara här i dag, utan en debatt har pågått sedan många år tillbaka både i denna kammare och ute i landet. Inte minst från borgerligt håll har det ständigt franihållits att de statliga företagen borde bli effektivare, borde skötas bättre, samordnas bättre osv. När propositionen om ett statligt förvaltningsbolag, som skall göra de statliga företagen både effektivare och bättre samordnade och ge dem möjligheter att utvecklas på ett sunt och riktigt sätt, framläggs trodde man att de borgerliga skulle säga att de äntligen kommer att få den förbättring som de så länge önskat. Då inträffar emellertid det egendomliga att de går emot förslaget och menar att det är olämpligt med ett förvaltningsbolag. Moderata samlingspartiet yrkar klart avslag på propositionen och uttalar alltså att det inte vill vara med om inrättandet av bolaget. För det är den sammansättning av blandekonomin som består av fem procent statlig företagsamhet den rätta. Denna rent mikroskopiska utspädning innebär gränsen för den blandning av ekonomin partiet kan tänka sig. De moderata vill inte vara med om en starkare inblandning av statlig verksamhet, om detta krav skulle föras fram från annat håll. Det är en ståndpunkt som man kan förstå. De är motståndare till hela denna tanke. Folkpartiet och i någon mån centerpartiet går en annan väg. De säger sig acceptera förvaltningsbolaget men är samtidigt måna om att poängtera att det inte får utvecklas för mycket. De fruktar mycket för att de statliga företagen skall få för stora utvecklingsmöjligheter. De talar hela tiden om att expansionen inte får ske annat än under vissa bestämda förhållanden. Man vill göra alla möjliga inskränkningar i den statliga företagsamhetens förutsättningar att utvecklas. Jag har synnerligen svårt att förstå denna inställning, särskilt mot bakgrunden av den propaganda dessa partier för i Norrland, spe ciellt i Norrbotten där flera av de statliga företagen är belägna. Det går knappast en vecka utan att man i Norrbotten både i tidningspress och från talarstolar från borgerligt håll framhåller att den statliga verksamheten i länet inte utvecklas och inte har någon initiativkraft eller att detta län, som har så mycket statlig företagsamhet, har den största arbetslösheten. Detta sägs bero på att de statliga företagen inte vill åstadkomma någonting, inte vill göra någonting, inte har utvecklingskraft. Det borde kunna krävas mer av staten, säger man. Detta är OK. Men sedan uppkommer möjligheten här i kammaren att diskutera en annan ordning, och då säger man: Nej, det vill vi inte vara med om. Jag tycker att de borgerliga får bestämma sig för vilken väg de är beredda att gå. Det tycks vara som med en viss litterär personlighet, att två själar bor i detta bröst. Och jag skulle önska att den svarta, negativa själen någon gång också visades upp för väljarna i Norrbotten. Jag anser att man har rätt att begära att de borgerliga bestämmer sig för hur det skall vara. Slutligen finner jag det glädjande att herr Stridsman på ett så utomordentligt sätt försvarar Norrlandsfonden. Jag har ingenting att invända mot herr Stridsmans motion om att Norrlandsfonden skall bevaras. Den tillkom en gång i tiden efter en socialdemokratisk motion och har betytt och betyder en hel del för Norrlands näringsliv. Nu har det i alla fall beslutats att även under 1970 skall pengar utgå till Norrlandsfonden, och vad herr Stridsman begär är att man redan nu skall bestämma sig för vad som skall hända 1971 o.s.v. Efter att ha deltagit i diskussionen om dessa frågor under utskottsbehandlingen tror jag mig kunna försäkra herr Stridsman att de pengar till norrbottniskt näringsliv som har utgått via Norrlandsfonden även i fortsättningen kommer att finnas till förfogande för näringslivet. Jag är som sagt glad över herr Stridsmans intresse för detta. Industriministern sade tidigare här i dag att det var så nyttigt med centerns påverkan på folkpartiet när det gällde näringspolitiken, och jag tror att han har alldeles rätt i det. Om herr Stridsman fortsätter sin utveckling mot att försvara sådana ting som har kommit till genom socialdemokratisk politik och kan få detta att smitta av sig på folkpartiet, så är detta givetvis ännu mycket bättre. Herr talman! Jag yrkar bifall till statsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 168.
Herr talman! Herr Svanberg fövånar mig verkligen. Kan detta vara en pedagogik som svarar mot de krav man kan ställa på den som uppträder i denna talarstol? | Herr Svanberg har ju deltagit i avdelningens behandling av detta ärende. Jag frågar: Vad är det för någonting som strider mot herr Svanbergs uppfattning i det jag deklarerat i dag och det som står i reservationen, nämligen att förvaltningsbolaget skall ha samma villkor att arbeta på som enskilt företag? Om det därutöver krävs kapital för investeringar som änses nödvändiga, t.ex. av lokaliseringspolitiska skäl i Norrland, skall förvaltningsbolaget komma till riksdagen och redovisa det behovet. Vad är det i detta som skiljer sig från den uppfattning som herr Svanberg har?
Herr talman! Jag är ledsen om herr Eliasson i Sundborn uppfattar vad jag sade som ett angrepp först och främst på honom, eftersom vi båda deltagit i behandlingen av ärendet. Men är det inte så, herr Eliasson, att man vill kring gärda de statliga företagens expansion med den ena bestämmelsen före och den andra efter? Jag tror inte att herr Eliasson menar någonting annat än jag själv med detta. Men varför hoppa på alla dessa reservationer, där den gruppering som industriministern kallade för herr Eliassons något sämre mittenbroder kanske har andra intressen och vill hålla igen? Jag hoppas fortfarande att herr Stridsman skall påverka herr Eliasson och via honom folkpartiet till en mera progressiv inställning till de statliga företagens utvecklingsmöjligheter som vi i norr är synnerligen beroende av.

Herr talman! Det korta avsnitt i statsutskottets utlåtande nr 168, som behandlar några statliga företags medlemskap i Svenska arbetsgivareföreningen, förefaller att vara alltför kortfattat och litet oklart skrivet. Man får ett intryck av att utskottet ställer sig helt negativt till den fråga som berörs i motionerna. Verkligheten är den att motionsförslagets omedelbara förverkligande kortsiktigt skulle kunna medföra en del nackdelar för de berörda företagen. Men som utskottet antyder i sitt utlåtande och som statsrådet Wickman klargjort i sitt anförande här i förmiddags förbeeder man redan inom kanslihuset en förstärkning av de statliga företagens utredningsoch förhandlingsresurser. Det bör leda till att de så småningom kommer att klara sig lika bra utan SAF:s tjänster. Riksdagen har all anledning att uttala sitt gillande av dessa förberedelser och klargöra sin inställning till denna fråga. Därför föreslår jag det tilläggsyrkande som delats ut i stencil. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till en hemställan på punkt 10 i utskottets utlåtande som lyder »att riksdagen med avslag på motionerna 1:51 och II: 9 i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en förstärkning av de statliga företagens utredningsoch förhandlingsresurser så att de statliga företag som i dag är anslutna till SAF kan lämna denna organisation».

Herr talman! Jag måste nu reagera litet när herr Ericson i Örebro säger att det av utskottets skrivning verkar som om det skulle vara negativt inställt. Som jag tidigare anfört finns det många komplicerade problem i detta sammanhang. Vi menar att dessa problem måste klarläggas. Detta är inte något uttryck för att vi är negativa, utan det är i statsutskottet tradition att icke skriva till Kungl. Maj:t i ärenden som Kungl. Maj:t redan bereder. Det är klart för herr Ericson i Örebro att denna beredning pågår. Med tanke på de principer som uttalades på partikongressen borde herr Ericson kunna vara nöjd.

Herr talman! Jag är nära nog beredd att instämma med herr Lindholm. Trots allt tycks det vara så att herr Ericson i Örebro inte i likhet med sina partivän ner i första kammaren hyser tillit till industriministerns uppgifter om vad som pågår på detta område. Förstakammarledamöterna avstod nämligen från att framlägga något särskilt yrkande. Det förefaller mig — i synnerhet efter herr Ericsons motivering — som om han slår in öppna dörrar. Jag är överens med herr Lindholm vad det gäller hans uppfattning om det här skriftliga yrkandet. Det väsentliga i sammanhanget måste ändå vara att riksdagen uttalar sig för ett utträde ur SAF. Ingen påstår att detta skall ske i morgon. Självklart måste man utreda och diskutera formerna och ta tid på sig. Men ett uttalande från riksdagen om utträde rimmar med partikongressens uttalande — jag skall inte kalla det ett beslut. Men även ett uttalande bör väl följas av handling.

Herr talman! På herr Ericsons i Örebro fråga angående utskottets skrivning om de statliga företagens verksamhet »på samma villkor och under samma förutsättningar som enskilda företag» vill jag svara, att vi därmed avser att om det skapas ett speciellt organ, som skall handha förhandlandet för de statliga bolagen, skall dessa förhanlingar kunna äga rum på samma villkor som förhandlingar i allmänhet här i landet. Varken personalorganisationer eller förhandlingsorgan skall vara diskriminerade, utan man skall, enligt de traditioner som har vuxit fram på den svenska arbetsmarknaden, ha möjlighet att resonera sig fram till förhandlingsuppgörelser. Vad beträffar den första frågan anser jag att den är fullständigt onödig att framföra i detta sammanhang, alldenstund man i departementet redan undersöker alla dessa förutsättningar. Då är det överflödigt att skriva till departementet på den punkten.
Herr talman! Det var ett »om» i herr Lindholms senaste inlägg som jag inte gillade. Vad jag begär är ett klart uttalande av riksdagen att de statliga företagen skall lämna SAF när förberedelserna för en statlig förhandlingsorganisation är färdiga och denna kan sköta förhandlingarna utan hjälp från SAF. Trots detta »om» vill jag konstatera att den formulering i utskottets utlåtande, som är den egentliga orsaken till att vi har agerat i denna fråga, enligt femte avdelningens ordförande nu skall tolkas så, att de statliga bolagen så snart det är praktiskt möjligt kommer att lämna SAF. Jag hoppas självfallet att också de borgerliga ledamöterna i statsutskottet instämmer i detta.

Herr talman! Här har i utskottets formulering inskrivits av herr Ericson i Örebro någonting som jag tror att herr Lindholm inte kan stå för. Man talar om att statliga och enskilda företag skall arbeta under samma förutsättningar och säger att en bättre kontakt skall åstadkommas mellan enskilt och statligt näringsliv, men samtidigt försöker man smyga sig från de arbetsförhållanden som nu råder i vårt land. På den linjen går icke de borgerliga ledamöterna, åtminstone inte inom moderata samlingspartiet. Det skall vara ett arbete på lika villkor, som vi tidigare har sagt i denna kammare.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den långa raden av talare för att beröra det lilla men enligt min mening mycket betydelsefulla avsnitt i statsutskottets utlåtande nr 168 som behandlar de statliga företagens organisationshemvist. Jag har varit verksam inom detta område, jag känner denna fråga så att säga inifrån, och det är möjligt att jag också ser den utifrån en något annan synvinkel just på grund av detta förhållande. Låt mig nämna att ända sedan LKAB förstatligades har gruvarbetarna genom sina fackliga och politiska organisationer riktat kritik mot att företaget är anslutet till SAF. Man har inte kunnat finna något bärande motiv för den anslutningen men väl en hel del som talar emot den — jag skall litet senare anföra något exempel härpå. Jag delar herr Ericsons i Örebro uppfattning att utskottets utlåtande på denna punkt är så knapphändigt formulerat att man kan utläsa det som herr Ericson tog upp. Det är beklagligt att det förhållandet har uppstått. Den nämnda undersökningen inom Kungl. Maj:ts kansli betecknar jag som klart positiv och den har ytterligare understrukits i dag, inte minst av industriminister Wickman. Jag hoppas att undersökningen skall kunna forceras så att ett förslag mycket snart kommer att framläggas. Detta säger jag inte minst av den anledningen att debatten i dag går het om 32 8 i SAF:s stadgar. Det är alldeles uppenbart att de som i dag har en motpart som har stadgar vari denna paragraf ingår ser en möj lighet att befria sig från det bekymret genom att utträda ur SAF. Jag skall inte beröra den mening i utskottsutlåtandet som herr Ericson i Örebro citerade — jag delar hans synpunkter på den. Den synes mig inte vara särskilt väl genomtänkt. Man bör ha klart för sig att på de platser där LKAB är verksam är detta företag den helt dominerande industrin, och hela bygden i Kiruna och Malmberget bygger sin existens på den. Företaget exploaterar dessutom landets naturtillgångar, och malmen utgör en mycket väsentlig del av landets export. Jag vill anföra ett exempel på oron inför anslutningen till SAF. Låt mig då, ärade kammarledamöter, gå något tillbaka i tiden, närmare bestämt till 1966 års avtalsuppgörelse. Vi var då i den situationen att SAF var beredd att lockouta gruvorna med de konsekvenser som det skulle ha för dessa bygder. Jag kan väl förstå att SAF valde gruvindustrin för den aktionen — dess syfte var ju att påverka en förhandlingssituation, och då väljer man naturligtvis en känslig och vital del av näringslivet. Vådorna i andra avseenden blir en andrahandsfråga för SAF men kan rimligen inte bli det vare sig för samhället eller för dem som hämtar sin bärgning ur företagets hantering. Dess bättre kom denna lockout aldrig till stånd, men jag ser inga framtida garantier för att inte en liknande situation skulle kunna uppstå igen. Jag måste beteckna det som en äventyrlig politik att man tillåter att en hel bygds existens och en livsviktig del av vår export blir en bricka i spelet för SAF i en avtalsrörelse. Det är ett rimligt krav att arbetarna får känna trygghet i sin anställning. Ett undanröjande av den osäkerhetsfaktor som medlemskapet i SAF bevisligen i vissa situationer medför är därför för mig och för tusentals gruvarbetare en angelägen fråga. Jag är klart medveten om att man inte kan utträda ur SAF utan att först så att säga se om sitt hus — man måste bygga upp den förhandlingsapparat som är nödvändig för löneförhandlingarna. Jag tror att det är angeläget att därvid beakta den något speciella situation som råder inom gruvorna. Det är i varje fall, som jag ser det, en fråga om en klar viljeinriktning. Det råder ingen tvekan hos mig i dag om att den viljan finns. Jag förväntar mig att man snart kommer att förverkliga detta och att vi kommer att få ett alternativ som gör det möjligt för oss att i framtiden klara förhandlingsarbetet utan SAF:s hjälp. Herr talman! Jag vill avslutningsvis än en gång instämma i det av herr Ericson i Örebro framförda yrkandet.

Herr talman! I anslutning till herr Wickmans interpellationssvar skulle jag vilja säga några ord, fastän industriministern nu lämnat kammaren. I detta lands största socialistiska tidning — vi kanske rent av kan betrakta den som regeringens organ — fanns häromdagen en insändare om de nya djärva målen. Tidningen införde den under porträttet av rikets statsminister — ett porträtt på vilket excellensen företer en djupt tankfull attityd med hakan stödd mot handen och blicken fylld av visioner. Rubriken är placerad över bilden av herr Palme, och den lyder »Lägg ned Norrland>. Statsministern uppmanas: »Tänk som realisten Sträng». Jag vill citera det korta men talande stycket: >Om Olof Palme verkligen vill gå mot nya djärva mål så ska han börja med att lägga ned Norrland. Norrland är och kommer att förbli olönsamt.> Undertecknaren är socialist — men namnet har han inte satt ut. Kanske det är klokt. Han kunde kanske få medalj för sitt förslag till rationalisering — eller kan ske en guldklocka. Vilket vore orätt — ty han är inte ensam. Han har förmodligen miljoner sympatisörer och meningsfränder. Norrland kommer att förbli olönsamt. Norrland är ett kostsamt bihang till Svealand och Götaland — de två utgör det egentliga Sverige. Dessa andra provinser har genom gammalt oförstånd fått Norrland på halsen. Det vill säga: det finns värdefulla tillgångar i detta Norrland, och dem skall det egentliga Sverige utnyttja — för att öka sitt välstånd. Dessa tillgångar ligger långt i norr, i dunklet där Gävle och Sveg och Gäddede och Kiruna och Pajala finns som dimmiga punkter intill varandra eller strödda var som helst i den egentliga svenskens föreställning. Långt, långt bort är det — men visst skall vi ta vara på malmen och träet och vattenfallens produkter, och visst skall vi hålla så mycket folk där att de lönsamma källorna fortsätter att strömma och föra rikedom till det egentliga Sverige. Och visst skall vi, när isen smälter och midnattssolen kommer, bila dit för att få omväxling till fritiden vid Medelhavet. Men att hålla nuvarande eller tidigare befolkningstal är orimligt! Norrland kommer att förbli olönsamt. Rationalisering krävs för att trygga det egentliga Sveriges plats bland de tio i topp av världens i-länder. Käre Olof Palme! Lägg ned Norrland! Du måste börja med det, skriver alltså signaturen Skånesosse och anger det som ett nytt djärvt mål. Om han ändå vore ensam om sin slutledning! Norrland är olönsamt! Lägg ned det! Så säger inte en politiker än — han måste tänka på rösterna. Och jag menar inte, att regeringen och det stora s.k. arbetarpartiet är ensamma om de tankarna.

Vore det möjligt för dem att vara ärliga, skulle de säga: Norrland lönar sig aldrig! Kan vi inte hitta på ett försvarligt sätt att lägga ned Norrland? Många lider väl av det — andra lider inte. Och visst har regeringens politik i snart 40 år varit rubricerad »Norrland komer att förbli olönsamt>. Men är det alldeles säkert att vi som kallar oss opposition verkligen har hjärta för Norrland? Tror de s.k. borgerliga grupperna i Övriga Sverige att Norrland skall bli lönsamt? Jag vill nog angripa den förda regeringspolitiken och påstå att socialdemokraterna försummade riksplaneringen åtminstone under de två första decennierna av sitt maktinnehav men jag frågar: Skulle flertalet i de andra partierna ha velat kosta på Norrland mer? Vi skall akta oss för skrymteri. Jag hoppas att oppositionens folk arbetar för hela Sveriges liv och framtid och tror på hela landets lönsamhet, men att det finns tvivel även på vårt håll är säkert. Det öststyrda partiet i vårt land hade ett valmanifest — eller kanske var det ett nummer av tidningen Norrskensflamman, om jag minns rätt år 1948 — där man införde ett hånfullt angrepp på kapitalismen. Det var en teckning som föreställde en ko som stod på en kartbild av Sverige. Kons mule befann sig över Norrbotten, juvret över Stockholm och svansen över Skåne. Den presenterades som bolagens mjölkko, som betar i Norrbotten, mjölkas i Stockholm och gödslar i Skåne. Jag medger att det kanske fanns ett uns sanning i karikatyren. När statens verk, t.ex. vattenfallsverket, betar sin ko i norr sitter dess löntagare förvisso i tätorten Stockholm. Och kraft och vinster strömmar till både privata och statliga företag söderut. Om alla som sysselsätts av norrländska rikedomar bodde och skattade i Norrland, skulle kanske denna arma provins bära sig. Jag hoppas att den tankfulle excellensen, vars huvud sjunkit mot handen under idéernas tyngd, måtte i sina visioner upptäcka vad ett rätt använt Norrland skulle betyda i lönsamhet. När t.ex. en familj med tre barn och en god fastighet skall bortrationaliseras från Norrland och omplaceras t.ex. i Skåne lär det kunna kosta upp till en kvarts miljon kronor. Jag önskar att statsrådet skulle kunna se alla pengar som i onödan lagts ned på ett flyttningsprogram som skulle varit onödigt om Norrland fått åtnjuta större skörd av sina tillgångar. Jag skall, herr talman, be alla »egentliga-Sverige-svenskar» att sluta tala om Norrland och i stället nämna län och orter vid namn. Då vi t.ex. talar om Hässleholm säger vi inte »en stad i Götaland>. Då vi talar om Flen säger vi inte »en plats i Svealand». Och till dimbilden av Norrland bidrar även vi som bor i landsdelen när vi i tid och otid ordar om Norrland och norrländska problem. Låt oss tala om Sverige och svenska sysselsättningsoch lönsamhetsfrågor! Kära kammarkamrater, lönar sig Sverige? Lönar sig Sverige om vi tar bort Kirunas malm, Bolidens metaller, Umeälvens vattenkraft, Ångermanlands skogar, Jämtlands träoch jordbruksprodukter, Hälsinglands råvaror och hela detta väldiga område av god miljö? Skall vi lägga ned landet så låt oss lägga ned alltihop. Eller skall vi tänka om och säga att hela Sverige är lönsamt? I svaret på interpellationen i dag påminner industriministern om 'snabbheten hos de ansvariga här i landet. Interpellationen ställdes av fru Mark lund den 16 oktober. En vecka senare reste jultomten från kanslihuset norrut och infann sig i interpellantens eget län den 25 oktober, två månader före julaftonen, med uppfyllelsen av önskningarna i sin säck, i dag sammanfattad i en rad punkter som i mina ögon ånyo bekräftar uppfattningen att regeringen finner norra Sverige dyrt och besvärligt. Jag har i stort sett inte mycket att invända mot de föreslagna åtgärderna, men låt mig samtidigt säga att behovet av dessa åtgärder i dag visar att man på den tiden, då ett gynnsamt världsläge m.m. medförde ett ekonomiskt uppsving för landet, glömde att planera för denna del av Sverige, fastän dess råvaror och andra tillgångar utnyttjades. Man byggde på annat håll, investerade på annat håll, utökade tätorterna. Och när det behövdes arbetskraft där, tog man den norrifrån. Norra Sverige var en lagerbod, en befolkningsreserv, men ingen tänkte på att det var en del av Sverige. Det betraktades bara som det egentliga Sveriges vidhängande provins, som ett slags Alaska, där man kunde gräva guld men inte leva. Självfallet är detta inte ett slutgiltigt program för att lösa sysselsättningsproblemet i Norrland, säger herr Wickman. Visst vore det på tiden att framlägga ett sådant program. Men inte för Norrland! Jag upprepar: Inte för Norrland utan för Sverige, med de norra delarna integrerade. När man läser om undersökningarna beträffande möjligheten att flytta delar av den statliga förvaltningen från Stockholm hoppas man att de inte förläggs till Malmö eller Hälsingborg — det står inte om den skall norrut eller söderut — utan till Östersund, Sundsvall, Luleå och Kiruna. Och varför inte lägga Vattenfalls hela förvaltningskontor och personalkader i Jämtland och förlägga alla som har med LKAB att göra till Luleå? Då kunde man även förvänta en enhetlig telefontaxa för hela Sverige och en sänkning av flygets och järnvägens biljettpriser. Jag önskar verkligen undersökarna hjärtligen framgång när de går ut med slagrutan och kartbladet. Herr talman! Jag vill sluta med ett citat ur en av denna veckas tidningar. Det är ett uttalande av en man i mycket framstående ställning: >— — — Det finns inget försök att forma en målsättning på mycket lång sikt för vad vi vill göra av vårt land, en föreställning om hur vi vill använda och gestalta det till människors välfärd och glädje. Då blir det lätt så att slumpen, den kortsiktiga ekonomiska fördelen, det skenbarligen minsta motståndet får ta överhanden. När det saknas en långsiktig viljeinriktning blir klokheten i våra byar lätt så kompakt att skönheten har föga att beställa.» Uttalandet är av dåvarande kommunikationsministern — det sades nämligen i maj 1966. Det gällde i första hand då miljövård och fysisk riksplanering, men man kan säga så inte blott om det, utan också om det som vi diskuterar i dag: den kortsiktiga ekonomiska fördelningen har fått ta överhanden.